Fru talman! På 1960-talet var den svenska abortlagstiftningen mycket restriktiv, och många kvinnor åkte från Sverige till Polen för att göra abort. Detta ändrades 1974, när Sverige äntligen införde den abortlag som gäller än i dag. Det är nämligen väl känt att abortförbud inte hindrar kvinnor från att göra abort - det gör det bara mycket farligare. I länder där abort är tillåtet görs enligt Guttmacher Institute 34 aborter per 1 000 kvinnor. Där abort endast tillåts om kvinnans liv är i fara är motsvarande siffra 37. Det görs alltså fler aborter i de länder där det näst intill alltid är olagligt. I stället görs aborterna i smyg, utan tillgång till vare sig medicinsk utrustning eller utbildad personal. Förutom det stigma och det trauma en sådan abort kan föra med sig är risken för allvarliga skador överhängande. Varje år dör 47 000 kvinnor och flickor i samband med osäkra och illegala aborter, enligt Världshälsoorganisationen. Samtidigt konstateras att så gott som alla dödsfall eller funktionshinder i samband med aborter skulle kunna förhindras, bland annat genom att säkra och lagliga aborter tillhandahålls. När stödet för det kommunistiska styret i Polen minskade under 80talet växte sig solidaritetsrörelsen stark med stöd av den katolska kyrkan. När styret föll 1989 fick den katolska kyrkan politiskt inflytande, och redan 1993 infördes en väldigt restriktiv abortlagstiftning. Numera tillåts abort endast efter våldtäkt, vid fara för mammans liv eller vid allvarliga fosterskador. Men regeringspartiet Lag och rättvisa är inte nöjda med detta utan vill inskränka aborträtten ytterligare. Abort ska endast tillåtas efter våldtäkt eller vid fara för kvinnans liv eller hälsa. Det görs färre än 2 000 legala aborter i Polen, och enligt kvinnoorganisationerna uppemot 200 000 utomlands eller illegalt per år. Sedan 1993 har protestaktioner genomförts i Polen och solidaritetsaktioner genomförts i andra länder, men de har inte räckt för att få till stånd en ändring av lagen. De senaste åren har protesterna tack och lov varit tillräckligt stora varje gång förslag till ytterligare restriktioner lagts fram, och när förslaget om att inskränka abortlagen ytterligare skulle behandlas i konstitutionsdomstolen i stället för i parlamentet blev protesterna massiva trots pandemin. Detta visar tydligt att människor i Polen har fått nog av den polska regeringen och ger sig ut i protester trots att de riskerar att bli coronasmittade. Den polska regeringen har därför meddelat att man avvaktar med implementeringen av lagen. Men trots detta har sjukhus redan börjat neka kvinnor den ynka abortvård de har rätt till. Det är jättebra att kravet på att vara svensk medborgare togs bort i abortlagen 2008. Däremot vet vi att det inte är säkert att en utländsk kvinnas försäkring täcker abortkostnaderna, och det kan bli en dyr historia för den som behöver göra en abort. Det är därför vi i Vänsterpartiet föreslagit att det tillsätts en utredning om hur subventionerade aborter för utländska kvinnor ska kunna erbjudas i Sverige. Jag kan tycka att en regering som driver en feministisk utrikespolitik borde kunna gå med på detta. Jag undrar hur utrikesminister Ann Linde ser på det. Den kompromiss man enats om i EU när det gäller rättsstatens principer och unionens grundläggande värderingar ses ju som en vinst från båda sidor. Dessvärre vet vi inte vem som får rätt förrän utlåtande ges i EU-domstolen. Kan vi, utrikesminister Ann Linde, lita på att regeringens vidhållande av att EU-medel inte ska gå till medlemsstater som inte lever upp till rättsstatens principer står fast genom hela processen?

Fru talman! Tack, utrikesminister Ann Linde, för svaret! Vi får verkligen hoppas att Polen får mindre medel tilldelat, sett till hur landet har agerat och fortsätter att agera i strid med de mänskliga rättigheterna. För oss som tror på demokratiska och mänskliga rättigheter är det en självklarhet att det inte enbart räcker med att en kvinna får rösta för att allas demokratiska rättigheter ska anses tillgodosedda. Det krävs att en kvinna har tid och möjlighet att delta i samhällslivet. Det krävs att en kvinna får lov att bestämma över sin egen kropp. Det är därför vi i Vänsterpartiet har stridit för förskolor, sexualundervisning, preventivmedel, legala aborter, jämställda löner och delad föräldraförsäkring. Vi har haft de flesta partierna emot oss, men sakta men säkert har nästan alla sällat sig till hyllningskören över hur långt vi har kommit i Sverige när det gäller jämställdheten, även om vi vet att vi har en bit kvar att gå. I Polen går det i motsatt riktning. Sexualundervisning förbjuds i skolan, eftersom det anses bidra till sexberoende och förvirrad könsidentitet. När Pridedemonstrationer genomförs anordnas motdemonstrationer av kyrkan och nationalisterna. Att nationalistiska och konservativa regeringar och presidenter ger sig på kvinnors rättigheter är inte något nytt, inte heller att de ger sig på andra demokratiska och mänskliga rättigheter. Det hänger nämligen ihop. Enligt Reportrar utan gränser sjönk Polens pressfrihetsindex med 33 placeringar från det att Lag och rättvisa tillträdde 2015. Journalister hotas med fängelse, och public service-kanaler är nu nationella medier vars uppgift är att vara propagandamaskiner för det styrandet partiet. Häromdagen köpte det statliga energibolaget upp en mediekoncern med 20 lokaltidningar. Varifrån ska folket höra oberoende och oppositionella visioner? Hur kan vi, utrikesminister Ann Linde, säkerställa att den polska befolkningen ska slippa matas med enbart propaganda? Den polska regeringens exceptionella sätt att genom en sänkning av domares pensionsålder med 15 år byta ut stora delar av domarkåren och själva tillsätta nya domare har lett till en politiskt styrd domstol. Vart ska då folket vända sig för att få en rättvis rättegång? Detta är ett uppenbart bevis på att Polen inte följer rättsstatens principer. Häromdagen hade jag ett digitalt möte med tre polska aborträttsaktivister. De efterfrågade officiell information om vilka rättigheter polska kvinnor har när det gäller aborter i Sverige. De berättade också att den massiva motståndsrörelsen med hundratusentals demonstranter runt om i Polen består av flera rörelser utöver kvinnorörelsen: hbtqi och miljörörelsen, Fridays for Future liksom vänsterrörelser är med. För dem är det nämligen självklart att alla mänskliga rättigheter hänger samman. Det är inte bara en som attackeras av den polska regeringen utan flera, och nu har de fått nog. Därför är det så viktigt att utrikesminister Ann Linde och jag har den här interpellationsdebatten, både för att visa rörelserna i Polen att Sverige står i solidaritet med dem och för att visa Polens regeringsparti och president att vi inte backar för att kritisera deras auktoritära ledare. Nu låter det som om jag talar för oss båda, men jag vågar nog påstå att Ann Linde håller med mig om att vi här i kammaren behöver lyfta kvinnors situation i Polen.

Fru talman! Nu kan det emellanåt låta som om utrikesminister Ann Linde och jag är helt ense, och så är det ibland när det gäller mänskliga rättigheter. Det är inte så att vi tycker att regeringen inte gör någonting alls. Men jag anser att mer behövs. Det är bra att utländska kvinnor kan genomföra aborter i Sverige, men vi vet att de som är i stort behov av abort är de med lägst inkomster. Därför vill vi åtminstone utreda om inte Sverige kan erbjuda subventionerade aborter. I dag har vi pratat om Polen, som enligt V-Dem, en forskargrupp på Göteborgs universitet, är det tredje mest autokratiserade landet i världen under det senaste decenniet. Anledningen till att det inte helt har slagit slint i Polen är enligt V-Dem att de har en så kraftig folklig motståndsrörelse. Därför är det viktigt att den rörelsen får vårt stöd, vilket den får här i dag. Staffan I Lindberg, föreståndare för V-Dem-institutet, säger: "Auktoritära ledare får råg i ryggen och använder samma taktik som fungerat för andra autokratiserade länder för att till exempel komma åt media och civilsamhälle." Under fyra års tid har världen haft en sådan ledare, som dessutom fått ett enormt globalt medialt genomslag i egenskap av president i USA. Det första Trump gjorde var att införa the gag rule. Nyligen stod USA värd för en virtuell ceremoni där en deklaration mot abort undertecknades. Bland annat Polen, Ungern, Turkiet och USA skrev under. Inte nog med att de vill inskränka aborträtten, i dessa länder har det gjorts hand i hand med hot mot och fängslanden av människorättsaktivister och journalister samt smutskastning av erkända medier. Jag hoppas att denna kapplöpning mot fundamentalism och autokrati tappar fart när Biden tillträder som president. Vi behöver inte färre demokratier i världen, utan tvärtom behöver hela världen bli demokratisk, jämlik och jämställd - för kvinnors och flickors rätt att bestämma över sin egen kropp här, i Polen och i hela världen. God jul!